Herr talman! Jag saknar väl anledning att här gå in på de yrkanden som herr Löfgren framställde för snart tio år sedan. Nu är det 1967. Det föreligger ett underskott i patentverkets rörelse. Av vad jag sade har det klart framgått, att min uppfattning ingalunda är att — som herr Löfgren uttryckte det — allting skall betalas med ansökningsavgifter. Jag påvisade ganska tydligt att arbetet: med ansökningarna är klart subventionerat från andra. delar av patentverkets. verksamhet; Vad beträffar rätten till litterära och konstnärliga verk har jag ingen annan tröst att ge herr Löfgren än en tröst för ett tigerhjärta. Om jag får fortsätta min verksamhet, avser jag att lägga fram förslag som kommer att ge ett vidgat skydd för mönster och brukskonst.
Herr talman! Med anledning av herr justitieministerns senaste anförande vill jag säga att jag är helt införstådd med att ansökningsavgifterna inte täcker alla kostnader. Men när herr justitieministern säger att ansökningsavgifterna är klart subventionerade från andra avdelningar inom patentverket, vill jag fråga om inte de som får patent sedermera i årsavgifter betalar inte mindre än 70 procent av de samlade avgifterna. Då tycker jag att det är fullkomligt orimligt att tala om att detta är en subventionering från andra avdelningar inom patentverket, Jag är vidare helt införstådd med herr statsrådet om att patenten skall bära de. kostnader som patentverkets service medför, men jag tycker att man kan ha rätt att begära att denna service skall vara av någorlunda kvalitet. Beträffande den fortsatta utvecklingen inom upphovsrätten talade statsrådet om »tröst för ett tigerhjärta». Statsrådet kanske är medveten om att jag tillhörde den utredning som just har föreslagit en utvidgad skyddsrätt på mönsterskyddets område 'och som dessutom har framlagt förslag beträffande nyttokonstens ställning på upphovsrättens område. Jag tillhör dem som har gått med på förslaget, därför trodde jag inte att justitieministern hade någon anledning att rikta en speciell anmärkning mot mig personligen.
Herr talman! Efter herr Löfgrens senaste ord :framstår hans föregående anförande med angreppet mot författar rätten som i allra högsta grad egendomligt.
Herr talman! Justitieministern får inte betrakta mitt förra anförande som ett angrepp på upphovsrätten. Jag har klart sagt vad jag ansåg; jag har endast velat ha rimliga proportioner mellan avgifterna från somliga utövare av ett andligt skapande och från andra som faller inom ramen för en något annorlunda lagstiftning.

Herr talman! Första lagutskottets utlåtande nr 38 behandlar proposition nr 83 med förslag till lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Till utlåtandet har jag fogat en reservation i viss mån i anslutning till motioner som lämnats i anledning av propositionen. Jag har gjort det, inte därför att jag tror mig besitta någon högre visdom utan därför att jag anser att de synpunkter som motionärerna framför är värda att beaktas och bör redovisas här i kammaren. Propositionen grundar sig på betänkandet Pensionstiftelser II, SOU 1965/41. Utredningens framlagda förslag tillgodoser till stor del de krav som motionsledes framställts under årens lopp. Det nya förslaget avser att trygga privata pensioner. På en enligt motionärernas mening viktig punkt har propositionen frångått utredningens förslag, nämligen den som behandlar förmånsrätt vid konkurs. Utredningen föreslog att förmånsrätt enligt 17 kap. 11 § handelsbalken skulle ges åt fordran å framtida pension. Denna förmånsrätt i konkurs ligger ju efter inteckningar men före skatter. Den av utredningen föreslagna förmånsrätten är väl grundad och kan bli av stor betydelse för löntagarna, inte minst med tanke på det starkt ökande antalet konkurser. En sådan förmånsrätt torde kunna hävdas utan att det i nämnvärd grad "påverkar företagens kreditmöjligheter. När LO och TCO fick denna utredning för remissyttrande instämde dessa stora organisationer till fullo i vad utredningen föreslagit. Jag har noga läst igenom deras remissvar och har svårt att komma ifrån bärigheten i den argumentering som föres. Med detta har jag visst inte velat påstå att de motiveringar för frångående av utredningens förslag som utskottet ansluter sig till inte har fog för sig, Men här får man väl, som alltid, väga skäl och motskäl och handla därefter. I all sin kyla framstår det dock som ett faktum att många löntagare, som haft pensionsutfästelser givna av fria stiftelser eller säkrade i dylika, blivit helt utan pension vid arbetsgivares konkurs, detta därför att någon förmånsrätt jämlikt 17:11 handelsbalken inte skyddat pensionsfordringen. Pensionsmedel är dock att betrakta som innestående lön, och det måste vara en angelägenhet av första ordningen att trygga den inom möjligheternas ram. Motionärerna påpekar att rena socialfall uppstått på grund av att pensionsfordringen inte varit bättre skyddad. Jag antar att vi alla är överens om att det är mer angeläget att skydda pensionsmedel än skatter just utifrån den synpunkten att det här gäller enskild person och att pensionsmedel är att betrakta som lönemedel. Lagberedningen har även framlagt förslag som innebär att skatternas förmånsrätt i här berörda fall skall avskaffas. Utskottet har gjort en utförlig och låt mig gärna säga förnämlig redovisning av denna frågas behandling i andra länder. Här ges inte bara en överblick över Norden, utan man har även gjort europeiska svep i frågan. Jag kan dock inte inse varför andra länders handlande skulle vara en förebild för oss, om ett bifall till reservationen och motionerna bättre tryggar löntagares pensionsfordran. Jag ber därför att få yrka bifall till den reservation som är fogad till ut

Herr talman! Till första lagutskottets utlåtande nr 38 är fogad en reservation, som herr Gustafsson i Borås nyss motiverade. I utlåtandet behandlas problem av mycket intrikat natur, nämligen frå gan om förmånsrätt vid konkurs för pensionsutfästelse. Det gäller här en juridisk fråga som är svår att debattera i sådana här sammanhang. Bakom den ligger ett mycket starkt behov av att skapa den största trygghet som tänkas kan för pensionsutfästelser, vilka annars skulle bli av noll och intet värde vid arbetsgivares konkurser. Propositionen har i många stycken tillmötesgått de reformkrav som löntagarna och deras - organisationer har haft på pensionsområdet. Det som har väckt stor och bred uppmärksamhet på löntagarsidan är emellertid att justitieministern inte velat följa den eniga utredningens förslag när det gäller förmånsrätt för pensionsutfästelser, generellt sett. Justitieministern har begränsat rätten till att gälla äldre arbetstagare, födda år 1907 och tidigare, som har sådana 'pensionsfordringar.

Det bör slås fast att en bred opinion står bakom dessa motioner. Herr Yngve Persson m.fl. i första kammaren och herr Hagnell m.fl. i denna kammare har väckt en motion, vars kläm är likalydande med klämmen i den motion som jag har skrivit under och som är av flerpartikaraktär. Jag tror att lagberedningen i sitt avstyrkande utlåtande över utredningsförslaget i denna del, som justitieministern naturligtvis har lagt särskild vikt vid, dock överdriver riskerna med en generell förmånsrätt.

Den utvecklingen går ju i den riktning som motsvarar motionärernas förslag. Därför tycker jag inte att man skall hesitera inför att i dag göra en utvidgning i enlighet med utredningens enhälliga förslag. Jag anser att det finns all anledning att trygga pensionsutfästelser som — i den mån de är intjänade är att jämställa med lönefordringar. Detta trygghetskrav skall inte behöva stå tillbaka därför att utredningar pågår och inte heller skall det stå tillbaka med hänsyn till de synpunkter som eventuellt kan finnas på dessa frågor ute i Europa. När det gäller trygghetsfrågor har vi ju, t.ex. i fråga om den allmänna pensioneringen — ATP — inte tvekat att gå vår egen väg, oavsett vilka pensionssystem som tillämpas i andra europeiska länder. Därför anser jag att det inte heller kan finnas anledning till tvekan i nu föreliggande fråga. Herr talman! Jag nöjer mig med dessa kommentarer till de motioner och den reservation som föreligger vid detta utskottsutlåtande och yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Som framgått av de anföranden som har hållits föreslås i proposition nr 83 en reform av den civilrättsliga regleringen av. pensionsstiftelser. Syftet med den föreslagna reformen är att skapa trygghet för privata pensionsfordringar i former som inte innebär onödiga ekonomiska eller praktiska påfrestningar för näringslivet. Bestämmelser om pensionsstiftelseväsendet föreslås bli införda i en särskild lag om tryggande av pensionsutfästelser. Som en följd härav föreslås ändringar i en hel del lagar, och jag hänvisar i det sammanhanget till texten i utskottsut låtandet. Vidare föreslås att de civilrättsliga reglerna skall bli kompletterade med skatterättsliga bestämmelser i enlighet med en särskild proposition som behandlats av bevillningsutskottet, och den föreslagna lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 1 mars 1968. För närvarande tillämpas ofta den ordningen att arbetsgivaren avsätter medel till en pensionsstiftelse genom att till stiftelsen överlämna en revers på samma belopp som de avsatta medlen. Denna form av stiftelse benämns som bekant reversstiftelse. Det är en stiftelse vars enda tillgång är en reversfordran mot arbetsgivaren. Det föreliggande förslaget innebär att arbetsgivaren i stället för att överlämna en revers till en stiftelse skall kunna redovisa motsvarande avsättning enbart i sin bokföring som en särskild skuldpost. Det är då också meningen att en sådan avsättning skall berättiga arbetsgivaren till avdrag vid inkomsttaxeringen. I samband med denna förändring avskaffas befintliga reversstiftelser som har en uppskattad förmögenhet på sammanlagt minst 6 miljarder kronor.

Arbetsgivare som är aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, ekonomisk förening eller sparbank skall kunna redovisa skuld på samma sätt även för andra pensionsutfästelser. föreningar gäller ju särskilda regler om konsolidering, som erbjuder ett visst mått av trygghet för pensionsborgenärerna. Enligt dessa regler får förhållandet mellan skulderna och det egna kapitalet inte utvecklas ogynnsamt utan att särskild fonderingsskyldighet inträder. Ett aktiebolag skall vidare tvångslikvidera om tillgångssidan inte förslår att täcka såväl skulderna som minst en tredjedel av aktiekapitalet. Även i fråga om banker och försäkringsbolag gäller soliditetskrav, som innebär en viss trygghet för pensionsborgenärerna, och de står dessutom under offentlig tillsyn. Förutom de nämnda reglerna kommer det att bli särregler för pensionsutfästelser till s.k. huvuddelägare i aktiebolag eller ekonomisk förening. De s.k. realstiftelserna, d.v.s. stiftelser som har andra tillgångar än reversfordran mot arbetsgivaren, skall finnas kvar. För dessa stiftelser föreslås regler som innebär att de får en betydligt självständigare ställning gentemot arbetsgivaren än för närvarande. Värdet av deras tillgångar skall i huvudsak vara oberoende av arbetsgivarens ekonomiska ställning, och i stiftelsens styrelse skall det finnas lika många representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna. Särskilda bestämmelser meddelas till skydd för pensionsborgenärerna, om arbetsgivaren överlåter sin verksamhet eller på annat sätt upphör med den. I propositionen föreslås vidare att pensionsfordringar av arbetstagare som på grund av sin ålder inte alls eller i begränsad omfattning får del av den allmänna tilläggspensionen i arbetsgivares konkurs intill visst belopp skall ha förmånsrätt närmast efter fastighetsinteckningar. Om sedan arbetsgivare vill bereda sina arbetstagare annan välfärd än pension kan detta enligt förslaget ske genom särskild s.k. personalstiftelse. I samband med propositionen har första lagutskottet haft att behandla tre motionspar. Ett av dem har berörts av föregående talare. Motionerna avser dels frågan om tillsynen över pensionsstiftelser, dels frågan om pensionsfordringars förmånsrätt i arbetsgivares konkurs. När det gäller tillsynen över pensionsstiftelserna har inte något yrkande ställts, och någon reservation bar inte heller avgivits i den frågan. I propositionen föreslås att tillsynen skall utövas av länsstyrelsen, medan i ett motionspar föreslås att tillsyningsuppgiften skall anförtros en central nämnd. Självfallet kan det vara en grannlaga uppgift att komma underfund med vilken av dessa instanser som är den bästa tillsyningsmyndigheten. Utskottet har beaktat den lokala anknytningen och fäst särskilt avseende vid den lokala kännedomen, framför allt när det gäller skattefrågorna, samt kontakten med de lokala myndigheterna i förevarande avseenden.

Utskottet anser att denna synpunkt har en avsevärd tyngd. För min personliga del vill jag gärna framhålla att de sociala skälen väger mycket tungt, och jag kan mycket väl också erkänna att jag från början var beredd att för min del tillstyrka motionernas krav om förmånsrätt enligt 17 kap. 11 8 handelsbalken. Jag har dock böjt mig för den argumentering som förts i utskottet. Förslaget innebär nackdelar för kre ditmarknaden, men detta har inte för mig varit det avgörande skälet. De tyngst vägande skälen har för mig varit det arbete som pågår i samverkan med de övriga nordiska länderna för en allmän översyn av konkurslagstiftningen samt en mera vidsträckt internationell samverkan för en allmän unifiering av lagstiftningen på detta område som har aktualiserats i samband med den pågående ekonomiska integrationen i Europa. Jag har därför i likhet med utskottsmajoriteten ansett det angeläget att inte nu i Sverige införa regler, som för andra länder framstår såsom främmande och som kan försvåra handelsutbytet. Ett av de argument som utskottsreservanten, herr Gustafsson i Borås, anför är att det allmännas skattekrav enligt propositionens förslag i en konkurs får utdelning före arbetstagarnas pensionsfordringar. Eftersom detta tycks vara huvudargumentet, vill jag erinra om att förmånsrätten för skatter aktualiserats i det nyss nämnda samarbetet beträffande konkurslagstiftning på det nordiska planet. I Norge har redan en reform genomförts varvid privilegiet för skattekrav väsentligt begränsats, och avsikten är att reformen skall fullföljas på ett mera radikalt sätt. Den danska kommittén har upprättat lagutkast i samma riktning. Den svenska lagberedningen har i en promemoria, som remissbehandlats, föreslagit att förmånsrätten för skatter helt måtte upphävas. Ett genomförande av det svenska förslaget medför att statens skatteanspråk — bortsett från den förmånsrätt som kan erhållas enligt 17 kap. 8 § handelsbalken — icke får företräde framför pensionsfordringar. Därmed är enligt min mening huvudargumentet i reservationen borta. Jag tror därför att vi i dag gör klokt i att bifalla propositionen i det skick den föreligger. Vi undgår därmed att oroa och störa det utredningsarbete och den samverkan som pågår på både nordisk och internationell bas. Syftet med den föreslagna reformen är, som jag inledningsvis nämnde, att skapa trygghet för pensionsfordringar. Enligt första lagutskottets mening har detta syfte i rimlig utsträckning uppnåtts. Förslaget innebär utan tvivel — det vill jag gärna slå fast — ett framsteg i jämförelse med den nu rådande ordningen. Jag vill, herr talman, med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Jönsson i Malmö erkände att han till en början hyst sympati för motionsyrkandena — och han hade tydligen varit beredd att tillstyrka dessa — men att han sedan tagit intryck av vad som sagts om de problem som skulle uppstå främst på kreditmarknaden. Man bör då erinra sig att representanter för näringslivet från första början deltagit i beredningen av detta ärende. Näringslivet har varit företrätt i den expertutredning, som i flera år arbetat under professor Folke Schmidts ledning. Näringslivets skatteexpert docenten Dag Helmers har väl i det utredningsarbetet haft möjligheter att föra in sådana här aspekter. Jag tror därför att herr Jönsson överdriver de svårigheter som näringslivets kreditsituation skulle kunna råka i vid ett bifall till reservationsförslaget. Jag tror dessutom att även LO och TCO, vilkas mening har kommit till uttryck i dessa motioner, har expertis som kunnat göra sina bedömningar och hänsynstaganden till detta problem — bedömningar som i detta fall tydligen avvikit från justitieministerns.

Herr talman! Med hänsyn till den långt framskridna tiden skall jag försöka fatta mig kort. Den som lyssnar till denna debatt skulle kunna få uppfattningen att det råder oenighet beträffande den stora reform som kammaren nu står i begrepp att fatta beslut om. I själva verket föreligger det glädjande nog praktiskt taget hundraprocentig enighet om varje detalj i reformen, som eftersträvats i 30 år. Första lagutskottet redovisar lagkomplexet på 30 sidor i sitt utlåtande, och två andra utskott behandlar vissa följdförfattningar. Endast om en detalj har man blivit oenig i utskottet, och en av utskottets ledamöter har reserverat sig till förmån för två motionspar. Såsom framgått av diskussionen gäller det frågan vilken omfattning en förmånsrätt för fordringar av detta slag skall få. Förmånsrätten är ett av flera instrument när det gäller att trygga en fordran. Det är en företrädesrätt till betalning som har sitt egentliga värde först då gäldenärens ekonomi är så undergrävd att vederbörande går i konkurs. Åtminstone är det regeln då förmånsrätten inte är knuten till någon särskild pant. Då det gäller att trygga fordran på en privat pension står och faller tryggandet inte alls med förmånsrätten. Den föreslagna lagstiftningen, som alla är i övriga detaljer helt eniga om, upptar en rad nya åtgärder som tar sikte på att trygga en sådan fordran, åtgärder som sätts in på ett tidigare stadium än som är fallet med förmånsrätten, som inträder först då katastrofen redan har inträffat. Skall man bedöma en pensionsberättigad arbetstagares rättsliga ställning, får man inte avstå från att ta hänsyn till alla de regler som gäller till förmån för denna arbetstagare. Förmånsrätten är nämligen, som jag framhöll, endast en beståndsdel i det möns ter som lagstiftningskomplexet innehåller. Herr Jönsson i Malmö har redovisat åtskilliga av dessa frågor, och jag skall inte gå in på dem här. Han har också nämnt de pensionsplaner som i allt större utsträckning kommer till användning på den privata arbetsmarknaden. Om man ser på dessa pensionsanordningar, såväl de allmänna som de privata, kommer man till att det är de som i dag är 60 år eller äldre som har en ogynnsam ställning. Det är därför erforderligt med ett kompletterande skydd utöver det som skapats genom de tidigare nämnda åtgärderna i lagstiftningen. Detta kompletterande skydd åstadkommes genom en särskild förmånsrätt med bra rang i förmånsrättsordningen. Den är enligt lagförslaget placerad i 17 kap. 6 a § och skall tillkomma arbetstagare som är född år 1907 eller tidigare och hans efterlevande. Införandet av en ny förmånsrätt är alltid en ömtålig sak. Innebörden är ju att man rubbar relationerna mellan olika borgenärsgrupper då det gäller att fördela ett konkursbos givna tillgångar. Man måste därför väga alla skäl för och emot varandra. Denna avvägning är naturligtvis inte så lätt att göra, och jag kan förstå dem som här har gjort gällande en annan mening än jag. Men man skall tänka sig för flera gånger innan man går längre än som har föreslagits i propositionen i detta hänseende. I motsats till herr Nihlfors tycker jag att man skall fästa ganska stor vikt vid vad som händer i Norden på det gemensamma lagstiftningsområdet. Därvidlag kan jag instämma med herr Nihlfors” partivän fru Segerstedt Wiberg som jag debatterade denna fråga med i anslutning till en interpellation i förrgår i medkammaren. Herr Nihlfors sade också att en utsträckning av förmånsrätten i enlighet med motionärernas förslag skulle vara i led med den utveckling som man kunde hoppas på i hela Europa. Men, herr Nihlfors, i själva verket är det så att i framtiden kommer denna förmånsrätt att vara helt överflödig. De som är födda 1907 eller tidigare är i år 60 år eller äldre. Vi kan därför räkna med att efter en övergångstid på 30 år kommer denna förmånsrätt knappast att spela någon större roll.

Herr talman! De kategorier som herr Nihlfoörs åsyftade i sitt senaste anförande får sitt skydd genom den föreslagna tilläggsparagrafen i 17 kap. handelsbalken, alltså 6 a 8.

Herr talman! Som justitieministern påpekade har det inom första lagutskottet rått betydande enighet vid behand lingen av detta ärende, och det har väl berott på att förslaget är bra. Det tycker jag också att det är. Det innebär ett stort steg mot större trygghet för de arbetstagare som kan komma att beröras. Sedan skall jag bara ta upp en enda detalj. Både motionärerna och reservanten har ansett att vi borde ha en förmånsrätt enligt 17 kap. 11 § handelsbalken, så att man vid konkurser kan komma före skattefordringarna som har förmånsrätt enligt handelsbalken 17: 12. Skattefordringarna är givetvis en tung post, ty när en arbetsgivare kommer på obestånd är det oftast skatten som först kommer på rest. » Det är nog riktigt att det ofta inte blir någon utdelning till dem som kommer efter skattefordringarna. Men jag tror att man har råkat bortse från att det finns något som kallas utmätningsmän, kronofogdar eller hur man vill benämna dem. Även i utredningen och t.o.m. i departementet har man tappat bort denna kategori. Utmätningsmännen har skyldighet att utmäta för skattefordringar. Gör de det, flyttas förmånsrätten till 17 kap. 8 § handelsbalken. Då hjälper inte denna föreslagna förmånsrätt enligt 17:11.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
Herr talman! Jag skall inte diskutera paragraferna i detta sammanhang med herr Sjöholm. Men det är ganska underligt att pensionsstiftelseutredningen enhälligt föreslår ätt fordran på pension skall få förmånsrätt i arbetsgivares konkurs. Är detta utredningsförslag också ett slag i luften? Det förefaller mig, herr talman, mycket egendomligt att t.ex. kommerskollegium, länsstyrelsen i Östergötland, Sveriges köpmannaförbund, LO, TCO, SACO och Näringslivets skattedelegation inte har upptäckt detta. Det måtte vara en underbar sömn de sovit i så fall.

Ingen har ännu övertygat mig om att det sistnämnda inte skulle vara det riktigaste.
Herr talman! Det förhåller sig säkert så som jag sagt, herr Gustafsson i Borås, men det är klart att förmånsrätt enligt 17:11 kan komma att få betydelse i de fall vederbörande arbetsgivare inte resterar med skått eller resterar med skatt utan att detta har lett till utmätning. Detta är huvudsaken. Har ingen utmätning gjorts är 17:12 tilllämplig och då kommer 17:11 före. Man kan dessutom, om man nu önskar tränga längre in i detta problem, säga att man kan få utmätning även för framtida pension och det blir då förmånsrätt enligt 17:8. Herr Gustafsson kan lita på att det är som jag säger. Jag känner inte till om remissinstanserna sovit, men faktum kvarstår att det förhåller sig på detta sätt. Därför kommer reservationen att bli ett slag i luften.
Herr talman! Jag ber att få påpeka att det inte var jag som lanserade ut trycket att remissinstanserna har sovit. Jag citerade herr Gustafsson i Borås.
Herr talman! Allt tal om förmånsrätt enligt 17:11 torde ha sin förklaring i att när 1953 års riksdag behandlade motioner i denna fråga sade utskottet, att det torde inte vara möjligt att ge bättre förmånsrätt än enligt 17:11. Jag tror, att detta kan vara förklaringen till att kommittén över huvud har tagit med 17:11. Vi har i propositionen föreslagit i delar, som utskottet enhälligt har anslutit sig till, att de äldre skall få förmånsrätt enligt 17:6 a.
Herr talman! Eftersom justitieministern är här, vill jag passa på tillfället att ställa en fråga. Det är meningen att man skall avskaffa förmånsrätten enligt 17:12 för skatter. Det är naturligtvis möjligt att även avskaffa förmånsrätten när man har utmätt enligt 17: 8. är det avsikten? Det skulle i så fall kunna rädda situationen för herr Gustafssons i Borås vidkommande.

Herr talman! Det är alldeles för tidigt att ge svar på herr Sjöholms fråga, om man i samband med avskaffande av förmånsrätten enligt 17:12 skulle kunna avskaffa förmånsrätten enligt 17:88 för utmätta skatter. Jag kommer i varje fall inte att föreslå det för att rädda herr Gustafsson i Borås ur hans dilemma. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upp

Herr talman! Herr Jonasson har frågat statsministern vilka arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiska åtgärder som planeras i anledning av den oroande bild som en nyligen publicerad utredning ger av näringslivets framtid och befolkningsutvecklingen i stora delar av Värmland. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den utredning som herr Jonasson avser torde vara en av länsplanerarorganisationen i Värmlands län gjord preliminär framräkning som är avsedd att visa vad nuvarande tendenser skulle innebära för den regionala befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen i Värmlands län åren 1966—1980. Jag vill påpeka att en sådan framräkning utgör en del av det material som skall läggas till grund för en försöksvis bedriven planering inom länen enligt anvisningar som Kungl. Maj:t utfärdade i februari detta år. Denna planering syftar till att ge en målsättning för det fortsatta lokaliseringspolitiska arbetet och bör utmynna i konkreta förslag och handlingsprogram. Den leds och samordnas av länsstyrelserna och de till dessa knutna planeringsråden. Resultatet av planeringsarbetet beräknas föreligga under våren 1968. Det är för tidigt att uttala sig om vilka speciella arbetsmarknadseller lokaliseringspolitiska åtgärder som bör vidtas i anslutning till denna långsiktiga planeringsverksamhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på denna fråga. Jag ställde den till statsministern dels därför att det var statsministerns hemlän den gällde, dels därför att han tillsammans med inrikesministern med anledning av just de här angelägenheterna gjort en resa i Värmland. Den utredning som nyligen publicerats och som inrikesministern relaterade har väckt mycket stark indignation i hela länet. Vissa orter har ju blivit så gott som dödförklarade av utredningen. För att ta ett par exempel. Årjängsområdet skulle enligt utredningen från nu och fram till 1980 beräknas gå tillbaka med 43,6 procent och Sunne Torsby-området med 39,4 procent av befolkningsunderlaget. även om vänerbäckenet beräknas öka blir det totalt en minskning för hela Värmlands län. De stora svårigheter som uppstår är uppenbara. Det blir problem för landstinget och i än högre grad för de kommuner som ligger inom de befolkningssvaga delarna av länet. Näringsliv och enskilda drabbas också hårt. Vi har en ojämn befolkningsutveckling med. allt flera pensionärer jämfört med antalet produktivt arbetande. Jag vet mycket väl vilken avsikten var med denna utredning, men det: första resultatet blir och har redan blivit att man skrämmer bort industrin och får de unga att flytta. Ingen törs satsa på dessa områden, som därtill får. svårigheter att få tillräcklig byggnads kvot. På så sätt kommer denna utredning i och för sig att verka avfolkande. Det är annars inte något särskilt dåligt läge vårt län har.

När nu statsministern och inrikesministern hade gjort denna resa och sedan fått dessa siffror hade jag för min del hoppats på ett bättre svar på min fråga. Det är nödvändigt att få till stånd en del åtgärder mycket snabbt. Detta är en väsentlig fråga för ett län som vårt och man bör inte ta alltför lätt på den.
Herr talman! Låt mig upprepa vad jag sade i mitt svar. Den utredning som herr Jonasson hänvisar till är avsedd att visa vad nuvarande tendenser skulle innebära för den regionala befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen i Värmland åren 1966—1980. Det gäller alltså att skapa en så realistisk bild som möjligt av hur läget är nu och vart de tendenser man kan spåra skulle leda till. Nästa fråga är vilka åtgärder man skall vidta för att motverka en sådan utveckling. Det kan man inte börja arbeta med förrän man har själva prognosen klar. En helt annan sak är vilka åtgärder som omedelbart måste vidtas med hänsyn till det nuvarande sysselsättningsläget i Värmland. När herr Jonasson säger att statsministern och min resa i Värmland var föranledd av den utredning om vilken herr Jonasson talar, så är det fel. Vår resa var avsedd att ge oss en bild av det aktuella sysselsättningsläget och vilka åtgärder som det kan vara anledning vidta så skyndsamt som möjligt. De åtgärderna är på gång, herr Jonasson.
Herr talman! Inrikesministern berättar alltså vad resan avsåg, och det är alldeles klart att man vill se på de aktuella frågorna. Jag måste säga att det för de andra orterna i länet, ute i periferin, är minst lika aktuellt med åtgärder som för de platser som ministrarna besökte. Utvecklingen leder onekligen till en centralisering, som jag tror är olycklig. Om vi skall kunna tillvarata våra nationaltillgångar på allra bästa sätt tror jag att vi behöver ha en kringliggande bygd som också har servicemöjligheter. Här kunde man ha satsat hårdare och börjat med lokaliseringsverksamheten och lokaliseringsstödet några år tidigare. Det finns en viss risk med en dylik utredning. Om man först gör den och sedan på centralt håll handlar efter den, har man liksom dömt ut ytterområdena och gjort det svårare för människorna att arbeta där. Det kan tänkas bli omsvängningar i utvecklingen, och då bör myndigheterna inte ha så förutfattade meningar att de inte kan hjälpa även dessa ytterområden. Det finns en viss risk att myndigheterna alltför hårt binder sitt handlande vid en prognos som man tror är helig.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

Herr talman! Jag är tacksam för utrikesministerns meddelande och särskilt för att regeringen förbehållit sig rätten att återuppta frågan inom Europarådets ram. Som jag ser det är Europarådet ett mycket lämpligt organ för att utöva påtryckningar på den sgrekiska regimen. Grekland är medlem av Europarådet, men enligt stadgarnas artikel 3 är det berättigat till medlemskap endast om det är en demokrati. När Europarådsförsamlingen samlades den 21 april stod de sex grekiska platserna tomma, därför att fullmakterna för de anmälda grekiska delegaterna hade dragits tillbaka samma dag. Europarådsförsamlingen antog enhälligt den resolution som utrikesministern här nämnde, där man tog avstånd från militärkuppen i Grekland och där man uppmanade de grekiska myndigheterna att återställa den demokratiska ordningen. Nu är det ju så, att i ministerkommittén är Grekland fortfarande representerat. Det är därför givetvis naturligt att regeringen handlar inom ramen för ministerkommittén. Men jag vill också fästa uppmärksamheten på konventionen om de mänskliga rättigheterna, som Grekland har ratificerat. I ett läge som det nuvarande, när det inte finns individuell petitionsrätt i Grekland, när alltså inte enskilda grekiska medborgare har möjligheter att hänskjuta överträdelser av konventionen till Kommissionen för de mänskliga rättigheterna, så kan man nå effekt endast om i enlighet med artikel 24 i konventionen någon medlemsstat hänskjuter frågan till kommissionen.

Herr talman! Herr Westberg har frågat om jag avser att vidta effektiva åtgärder för att få en jämnare avrinning i våra älvar — t.ex. med hjälp av de regleringsanordningar som finns i de elkraftproducerande vattendragen — för att förebygga och mildra översvämningsskador av det slag som nu förekommer. Jag är medveten om att svåra problem föreligger inom de områden, som är utsatta för översvämningsrisker. Frågan om hur dessa risker skall kunna förebyggas är mycket komplicerad och är inte möjlig att besvara inom ramen för en enkel fråga.

Herr talman! Jag beklagar att jordbruksministern inte anser sig kunna svara på min fråga. Jag hade hoppats få en redogörelse för hans inställning och för de åtgärder som han anser möjliga. Men det är tydligen inte möjligt att få den redogörelsen här i dag. Vi är dock ense om att svåra problem föreligger inom de områden som är utsatta för översvämningsrisker. Och det är inte första gången vi möter dessa problem. Även jordbruksministern har haft anledning att ingående syssla med dem. Det är ju inte så sällan sådana här översvämningar förekommer. Vi hade ju så sent som i fjol en mycket svår Ööversvämningskatastrof uppe i mina hemtrakter. Men då statsrådet anser att frågan om hur översvämningsriskerna skall kunna förebyggas inte är möjlig att besvara inom ramen för en enkel fråga, skall jag senare återkomma med en interpellation i ärendet i hopp om att då få den redogörelse som statsrådet i dag inte anser sig kunna lämna. Att det är ett mycket stort problem, som kräver all möjlig uppmärksamhet är vi säkert ense om.
Herr talman! Frågan gäller naturligtvis om man i riksdagens slutskede skall kunna göra anspråk på att en departementschef inom loppet av ett par tre dagar skall kunna ge ett tillfredsställande svar på en så pass komplicerad fråga som det här rör sig om. Jag hoppas att herr Westberg har förståelse för det. Jag vet mycket väl att det i vissa länder — exempelvis i Jugoslavien — förekommer att speciella dämmningar gjorts för att förhindra skador av översvämningar. Men i dessa länder är problemen långt mer omfattande än i vårt land. Därför måste det förmodligen bli tal om lösningar av ett helt annat slag. Jag vill erinra om att om vi jämför skador som uppkommer här i landet med sådana i vissa andra länder framstår de förra trots allt som förhållandevis blygsamma, vilket naturligtvis inte hindrar att enskilda personer kan lida betydande förluster. Därför har vi också nyligen förelagt riksdagen ett förslag om ersättning åt människor som drabbats av sådan skada. Att gå så djupt in i problemet som herr Westberg gör i denna enkla fråga och sedan begära ett svar, det tycker jag är för mycket begärt.

Utskottet yttrade bl.a. följande: »Enligt utskottets mening talar beaktansvärda skäl för motionärernas önskemål om en uppmjukning i vissa fall av det absoluta kravet på svenskt medborgarskap som villkor för erhållande av vårdbidrag. Om svensk kvinna gifter sig med en man av annan nationalitet erhåller enligt gällande medborgarskapsregler makarnas barn ofta faderns medborgarskap. Frågan om möjligheterna att låta vårdbidrag utgå även i dylika fall, där någon av föräldrarna har stark anknytning till vårt land, synes i lämpligt sammanhang böra bli föremål för närmare övervägande.» Vårdbidraget är en folkpensionsförmån. För rätt till sådan förmån gäller enligt lagen om allmän försäkring bl.a. ett krav på svenskt medborgarskap. Överenskommelse om undantag från detta krav kan träffas med annat land. Sådana överenskommelser finns med de nordiska länderna, Storbritannien, Italien, Schweiz och fem andra länder som tillhör Europarådet. Enligt rättspraxis kan vårdbidrag enligt vissa i de olika överenskommelserna angivna förutsättningarna utges till barn som inte är svenska medborgare. Det är enligt min mening vanskligt att för olika folkpensionsförmåner göra skillnad i fråga om de grundläggande villkoren. Frågan om vårdbidraget bör ha karaktären av pensionsförmån kan dock komma i ett ändrat läge. Bl. a. kan utvecklingen på det internationella planet ändra förutsättningarna för bedömningen. Jag avser att, som riksdagen förutsätter, i ett lämpligt sammanhang överväga frågan om medborgarskapsvillkoret för dessa bidrag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret på min fråga, även om jag finner det vara nedslående. Statsrådet anser det vara vanskligt att för olika folkpensionsförmåner göra skillnad i fråga om de grundläggande villkoren. Detta gäller bl.a. kravet på svenskt medborgarskap. Jag kan förstå att det kan te sig vanskligt när det gäller ålderspension och förtidspension att ge utländska medborgare sådana förmåner. Men när det gäller vårdbidraget borde det inte behöva bedömas på samma sätt. Barnbidrag utgår även till barn som inte har svenskt medborgarskap, och enligt min mening finns ännu större anledning att inte göra någon skillnad när det gäller ett gravt invalidiserat barn, utan ge det den förmån som vårdbidraget innebär. Ur humanitär synpunkt ter det sig ytterst stötande att ett sådant barn som vi talar om skall förvägras vårdbidrag. Det är fött här i landet men råkar ha svensk mor och utländsk far. Till följd av vår föråldrade medborgarskapslagstiftning betraktas inte detta barn som svensk medborgare, utan förvägras rätten till det vårdbidrag som tillkommer andra svenska medborgare. Statsrådet säger att han i lämpligt sammanhang ämnar överväga frågan om medborgarskapsvillkoret för vårdbidraget. Som jag ser saken ligger emellertid problemet inte i de gällande villkoren för rätt till vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring, utan det ligger i stället i medborgarrätten. Den långa debatt som vi hade här i kammaren för ungefär en månad sedan just om medborskapslagstiftningen belyste på ett övertygande sätt de orimliga situationer som uppkommer för alla barn som är födda i riket av föräldrar, av vilka modern är svensk medborgare men fadern av annan nationalitet.

Jag menar att riksförsäkringsverket eller allmän försäkringskassa kunde få möjlighet att efter prövning i det särskilda fallet bevilja vårdbidrag även till sådant barn som inte är svensk medborgare.
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag har full förståelse för att även barn som saknar svenskt medborgarskap kan vara i behov av vårdbidrag. Vi får dock tänka på den karaktär som dessa bidrag har enligt statsmakternas beslut. Bidragen är en form av invaliditetsersättning, och denna är en folkpensionsförmån. Skulle man bryta sönder den gemensamma förutsättningen för dessa förmåner och skapa särskilda villkor för en förmån, ja, t.o.m. som i detta fall olika villkor inom ramen för en och samma förmån, då tar man ett steg som man inte så lätt kan överblicka konsekvenserna av. Kan man göra särskilda regler för ett fall, bör man kunna göra det också för ett annat. Helt naturligt kommer en sådan argumentation att föras. Vi får inte utan vidare ge upp kraven på enhetliga grunder för en så pass viktig del av vår sociala trygghet som folkpensionerna representerar. Vårdbidraget är en del av denna trygghet. Jag vill, herr talman, göra det tillägget att undantag från medborgarskapskravet inom folkpensioneringen kan göras konventionsvägen. Kanske hör vårdbidragen inte så väl hemma inom pensioneringen. Jag har sagt att jag kommer att överväga frågan i lämpligt sammanhang, och det är också vad riksdagen har begärt. I avvaktan därpå kan jag i dag inte ge någon annan utfästelse än de preciseringar som jag har tillåtit mig göra i mitt svar till fröken Wetterström.
Herr talman! Om vi skall vänta på att frågan tages upp »i lämpligt sammanhang» kan det dröja ett år, två år eller kanske upp till tio år innan den behandlas. Eftersom nu gällande bestämmelse är en uppenbar skönhetsfläck i vår sociallagstiftning borde man snarast försöka utplåna den. Jag förstår att det är svårt att bryta ut detta speciella problem, men jag fick inte svar på de frågor som jag ställde, nämligen om statsrådet för det första anser det vara befogat med en ändring, för det andra om inte ändringen lämpligen kan vidtagas genom en ändrad medborgarskapslagstiftning och för det tredje om statsrådet inte är villig medverka till ett dispensförfarande.

Herr talman!

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet. Jag är mycket tillfredsställd med det svar som han har lämnat. Jag vet vilket intresse statsrådet hittills har lagt ned på detta ämne och jag vet också att det på detta svar kommer att följa en positiv fortsättning.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig, om jag anser att distributionen av telefonkatalogen — exempelvis Stockholmsdelen — f.n. sker på ett för abonnenterna tillfredsställande sätt. Som framgår av en i telefonkatalogen under telefoneringsanvisningarna intagen tablå är utgivningen av katalogens olika delar utspridd över en stor del av året. Sålunda utkommer exempelvis Jönköpingsdelen av 1967 års telefonkatalog redan i december 1966, Göteborgsdelen i februari 1967, Stockholmsdelen i april —juni och bl.a. Luleådelen i september. Denna spridning av katalogutgivningen motiveras av önskvärdheten att dels få ett rationellt utnyttjande av den personal inom televerket, som svarar för rättning, redigering och korrekturläsning av det mycket omfattande katalogmaterialet, dels få en någorlunda jämn belastning av den maskinutrustning som används för tryckning och bindning. Det senare är särskilt angeläget, eftersom — med de speciella och för katalogtrycket avpassade maskiner som begagnas — all tryckning sker hos ett och all bindning hos ett annat företag. Den senaste tidpunkt vid vilken de i telefonkatalogen införda uppgifterna kan ändras eller kompletteras varierar alltefter den beräknade tiden för tryckning och distribution av resp. katalogdel. Som regel gäller att utgivningstidpunkten ligger 3—6 månader efter senaste ändringsdatum. Tidsdifferensen är dock större i fråga om Stockholmsdelen. Senaste tidpunkten för ändring eller komplettering av kataloguppgifter infaller här under september månad, medan utgivningen såsom nämnts sker under april—juni månader. Det innebär, att för redigering, sättning, tryckning, bindning och distribution behövs 6! 2 månader. Man får här beakta de särskilda insatser, som utgivningen av Stockholmsdelen kräver.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet Palme för det utförliga svaret. Denna fråga kunde i och för sig ha fått vänta till höstsessionen, särskilt som jag önskat framföra synpunkter även på katalogens utformning. I dag gäller det emellertid distributionen, och den har i varje fall för stockholmsområdet tämligen stor aktualitet. Vad beträffar delarna utanför stockholmsområdet synes inga större problem föreligga. Jag finner det däremot otillfredsställande att distributionen av telefonkatalogen här i stockholmsområdet tar så lång tid som tre månader, speciellt som den förnyas varje år. I årets upplaga har en tredjedel av uppgifterna i något avseende ändrats från den föregående. Tidigare har skärgårdsborna varit de abonnenter som fått telefonkatalogerna sist — någon gång i juli — men enligt uppgift utdelades dessa i år redan till pingst. Det inträffade sedan detta spörsmål aktualiserats. Ibland tycks det alltså löna sig att ställa frågor, i varje fall för skärgårdsborna. Dock ligger det väl ingen sanning i ryktet att kommunika tionsministern själv har paddlat runt med kataloger. Om så hade varit fallet, hade jag gärna hjälpt till, även om jag hade använt en stadigare farkost. När de sista abonnenterna får sina telefonkataloger är uppgifterna faktiskt nästan ett år gamla, eftersom den 6 september varje år är sista dagen för att få in ändringar och nya uppgifter i Stockholmsdelen. Felet tycks emellertid inte ligga hos det företag som svarar för distributionen utan på andra håll, och därtill kanske också finns naturliga förklaringar. Jag är tacksam inte endast för att svaret är fylligt utan självfallet också för att herr statsrådet i svarets avslutning givit kammaren och invånarna i storstockholmsområdet ett så positivt uttalande. Jag hälsar med tillfredsställelse att utredningsarbetet pågår inom televerket. Telefonkatalogen är ändå ett verktyg som nästan alla människor utnyttjar såväl på arbetstid som på fritid.
Herr talman! På telefonkatalogens användningsområde har jag fått min uppmärksamhet fäst på senare tid. Beträffande skärgården kompliceras distributionen — har jag fått höra — av att en så väsentlig del av abonnenterna är sommargäster. Två utdelningar kunde därför ifrågasättas. Med en utdelning står man inför situationen att många av abonnenterna inte är hemma vid utdelningen. Denna har därför i allmänhet förlagts sent för att man skall kunna fånga in så många som möjligt även av sommargästerna. De nya metoder som utarbetats kommer emellertid att innebära ati katalogerna generellt utdelas tidigare. Slutligen ser jag fram mot även en estetisk debatt med herr Wennerfors i höst.
Herr talman! Jag har förståelse för att problemet kan finnas. I år har emellertid skärgårdsborna, som sagt, faktiskt fått sina telefonkataloger redan före pingst. Så stora tycks svårigheterna alltså ändå inte vara.

Herr talman! Herr Sundkvist har frågat mig, om jag anser det vara lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt och av andra skäl att brevbärarlinjerna körs i omvänd riktning efter omläggningen till högertrafik i stället för den av postverket föreslagna flyttningen av postlådorna. Jag har inte kunnat finna att omläggningen till högertrafik motiverar en omvänd färdriktning på lantbrevbäringslinjerna. Efter vad jag inhämtat är en sådan ordning inte heller aktuell. Sålunda skall postlådorna efter trafikomläggningen sättas upp på vägens högra sida i lantbrevbärarens färdriktning. En sådan placering av postlådorna i förening med övergång från vänstertill högerstyrda postföringsbilar bedöms vara en förutsättning för att lantbrevbärarna under de ändrade trafikbetingelserna skall kunna dela ut posten snabbt och säkert.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag vill inte på något sätt vara elak och säga att det är förvånansvärt att kommunikationsministern inte upptäckt att det skulle vara motiverat med en änd ring av färdriktningen även ur trafiksäkerhetssynpunkt. Jag hade inte heller förstått det förrän jag kom i kontakt med de speciella problem som ligger som grund till min fråga. Det finns en hel del brevbärarlinjer eller delar därav som går fram utmed starkt trafikerade länshuvudvägar. Brevbäringslinjen är där helt och hållet upplagd med tanke på vänstertrafik. Brevbäraren betjänar abonnenterna på vänster sida om vägen när han åker ut på linjen. Han korsar sedan vägen och betjänar fortfarande abonnenterna på vänster sida om vägen — räknat i den omvända färdriktningen — när han färdas mot utgångspunkten. Vid omläggningen till högertrafik kommer han att trafikera höger sida av vägen men ändå fortsätta att betjäna abonnenterna på vänster sida. Det gör att han ständigt får korsa trafiken på starkt trafikerade länshuvudvägar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt anser jag att det skulle vara lämpligt om man i vissa fall helt enkelt vände på körriktningen. Jag var medveten om att kommunikationsministern skulle lämna det svaret att det inte skulle företas någon omläggning. Det var med anledning därav jag ställde min fråga. Postverket har förklarat att det inte har något emot att man ändrar körriktningen på en brevbärarlinje för att få ökad trafiksäkerhet men det vill inte heller på något sätt medverka till en ändring. Abonnenterna utmed linjen får i så fall klara det själva. Det är synd att man inte kunnat få litet större smidighet på denna punkt. Jag har tagit upp denna fråga inte därför att abonnenterna är rädda för att flytta sina brevlådor, utan för att jag anser att alla goda krafter behövs för att åstadkomma så stor trafiksäkerhet som möjligt inför högeromläggningen. Jag kan ge ett exempel på hur pass besvärligt det kan vara på en brevbärarlinje och hur många gånger brevbäraren måste korsa trafiken på en starkt trafikerad väg. Han skulle endast behöva korsa vägen en gång om linjen kördes i motsatt riktning. Jag är också medveten om att det i de allra flesta fall är riktigt såsom det nu är. Den enklaste lösningen är naturligtvis att bara flytta postlådorna. Men jag vet också att det i åtskilliga fall skulle vara lämpligt att köra linjen i omvänd riktning. Det skulle både trafiksäkerheten och smidigheten vinna på.
Herr talman! Utan att alltför mycket fördjupa mig i detta intressanta problem vill jag framföra de två synpunkter som varit vägledande för postverket. Den ena är att lantbrevbärarlinjer i allmänhet är organiserade på det sättet att man börjar i de folkrikaste trakterna, medan de glesast bebyggda områdena får posten sist. Kastar man om färdriktningen skulle denna princip inte kunna tillämpas, vilket för ett flertal kanske skulle innebära en serviceförsämring. Ofta skulle det bli på det sättet att lantbrevbäraren skulle börja postutbärningen långt ifrån sin utgångspunkt, och sedan skulle han arbeta sig fram till den punkt där han förut startade, vilket också skulle innebära en tidsförlust. Vidare har man gjort prov som har visat att postlådor som är bra placerade i vänstertrafik ofta skulle få en så olämplig placering vid omkastad färdriktning, att de i alla fall måste flyttas. Därför har man gått in för att flytta postlådorna. Jag vill påpeka att ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att konstatera, att man helt kommer att gå in för de högerstyrda bilarna. Annars skulle man komma i den situationen, oavsett vilken färdriktning man har, att lantbrevbäraren vid flertalet av de cirka 240 000 avlämningsställen som finns skulle behöva stiga ur bilen i körbanan och därefter gå runt bilen till postlådan och gå tillbaka samma väg. Det är en väsentlig sak ur trafiksäkerhetssynpunkt att det problemet löses. Naturligtvis kan det finnas fall, då man kan ändra färdriktningen, men den grundläggande principen bör vara, att man flyttar lådorna.
Herr talman! Det är ungefär vad jag konstaterar i slutet av mitt anförande att det i de flesta fall är fullt naturligt att flytta lådorna, men vad jag önskar är, att man skulle kunna försöka få till stånd en större smidighet, så att man inte konsekvent säger ifrån att det är den enda lösningen. Man kan av de skäl som jag i mitt tidigare anförande påvisade nå betydligt ökad trafiksäkerhet i speciella fall, om man vidtar en så enkel åtgärd som att vända på körriktningen i stället.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig vid vilken tidpunkt man kan vänta att planerna på ett svenskt folkflyg förverkligas. Den inrikes flygtrafiken har sedan år 1960 i det närmaste fördubblats. En uppskattning av flygets andel av den sammanlagda järnvägsoch flygtrafiken under år 1964 visar att flyget svarade för ca. 10 procent av persontrafiken över 300 km. Föreliggande prognoser pekar på en fortsatt tillväxt i storleken 6—58 procent per år. Tillväxten av flygtrafiken har i själva verket varit så kraftig, att flygbolagen haft vissa svårigheter att tillgodose efterfrågan. Flygtrafiken fyl ler redan en väsentlig uppgift i vårt transportsystem. Den ökande trafiken möjliggör successivt förbättrad turtäthet vilket är av mycket stor betydelse för att flyget inom ramen för gällande riktlinjer för den statliga trafikpolitiken även i fortsättningen skall utvecklas positivt.
Herr talman! Jag läste för en tid sedan Kungl. Maj:ts proposition nr 57. När jag kom till avdelning C, Departementschefen, märkte jag att statsrådet förefaller vara ytterst nöjd med luftfartens utveckling. Han talar där om att flyget på relativt kort tid kommit att få växande betydelse på transportområdet och styrker sitt påstående med vissa siffror. Dessa siffror har statsrådet upprepat i sitt svar på min enkla fråga. Jag kunde inte dela statsrådets tillfredsställelse. ännu mer förstärktes mitt intryck av att statsrådet Palme är nöjd när jag i går hörde honom tala om »enorm expansionskraft» inom flyget. För min del har jag en alldeles motsatt uppfattning. Flyget har av någon anledning aldrig slagit igenom i Sverige — det har inte nått ut till folket. 75 procent av de passagerare som nu flyger inrikes har fått biljetterna betalda av andra. Mot statsrådets siffror i propositionen vill jag ställa andra. Av den totala inrikes persontrafiken äger bara en procent rum med flyg men även siffran 0,5 procent har nämnts — och detta 40 år efter Lindberghs atlantflygning och 10 år efter Linjeflygs start. Är kommunikationsministern verkligen nöjd? Statsrådet Palme talade i går om luftfartens mycket goda expansionsmöjligheter, men menar statsrådet verkligen att det skall bli en breddning? Skall folket få börja flyga — inte bara ombudsmän, statliga tjänstemän och vissa rika? Kan statsrådet göra något så att detta samfärdsmedel blir av betydelse för det stora flertalet? Vi måste kunna åstadkomma en utveckling i positiv riktning och Jluftfarten måste kunna drivas med full kostnadstäckning utan att biljettpriserna stiger. Det modernaste samfärdsmedlet bör ha alla förutsättningar härvidlag. Om flyget får hjälp under uppbyggnadsskedet skall det förvisso inte behövas någon hjälp senare. Det låter inte så orimligt när det talas om ett underskott för luftfartsverket i fjol på 6,1 miljoner — särskilt om man tänker på vad andra mer tidsödande samfärdsmedel kostar i form av subventioner. Statsrådet Palme vill ju gärna göra en insats och är inte rädd för bördor och jag förväntar mig därför att han förverkligar folkflyget. De sista raderna i svaret ger möjligen anledning till förhoppningar. Ännu en gång ett tack för svaret.
Herr talman! Det är möjligen riktigt att flyget svarar för en procent av de totala transporterna i landet, men flyget är ju faktiskt inte med på marknaden i fråga om förortsoch lokaltrafik. Det intressanta är att se vad flyget åstadkommer på de områden där det spelar någon roll, d. v. s, vid transporter över 300 kilometer. Här har flyget också noterat en ökning av marknadsandelen.

Detta betyder att herr Nilsson och jag gemensamt har lagt en grund för flygets framtida utveckling som ett trafikmedel bland andra. Sedan får flyget visa om det har en egen expansionskraft. Om nu biljettpriserna inte har sjunkit beror detta på att flyget, liksom flertalet andra indu striella verksamheten, fått vidkännas en stegring av kostnaderna för löner, materiel m.m.
Herr talman! Statsrådet har naturligtvis rätt i att vi i stort sett var överens i går. I ett anförande uttryckte jag dock oro för att det skulle bli en sådan kostnadsökning att avgifter och annat medför, att gemene man inte kan flyga i den utsträckning som är önskvärd i vårt land med dess stora yta. Jag kan ändå inte hjälpa att jag tror att det skulle kunna vidtagas åtgärder för flygets fromma. Inte minst vi som har långa avstånd anser att det borde vara möjligt att uträtta någonting. Såsom nämnts i svaret är turtätheten härvidlag av avgörande betydelse.
Herr talman! För att herr Nilsson i Agnäs inte skall sväva i okunnighet om vad han beslöt i går vill jag framhålla, att det i går inte var aktuellt med några avgiftshöjningar för inrikesflyget utan det var fråga om fem kronor för utrikesflyget. Det gällde alltså inte några avgiftshöjningar i gårdagens riksdagsdebatt.
Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om jag anser att SJ i sin utbyggnadsoch planeringsverksamhet bör ta miljöpolitiska hänsyn. Svaret på frågan är ja.
Herr talman! Det var ju ett klart och rejält besked, som inte kan missförstås. Jag tackar för det. Min fråga är av principiell natur men den har en speciell bakgrund. I min hemstad — Sundets pärla, kallad så icke utan skäl — vägs för närvarande ekonomiska intressen mot oersättliga estetiska värden, och härvid är statens järnvägar med och väger. Nu tycker jag att statens järnvägar, som ibland kallas för svenska folkets järnväg, inte bör inlåta sig på någonting som kan spoliera dessa oersättliga estetiska värden, till men inte bara för hälsingborgarna utan för hela vårt land, och inte bara för vår generation utan även för kommande. Vad frågan gäller är ett projekt att fylla igen vad vi kallar inre hamnen, d. v. s. den vattenspegel som går ända in i staden och ger denna dess prägel och charm och som ger täckning för benämningen Sundets pärla. Bland annat den av oss alla så lovprisade allemansrätten tycker jag borde utgöra ett hinder för att genom beslut av ett antal kommunalgubbar beröva en bygd eller en stad oersättliga miljövärden. I alla händelser bör, som jag nyss sade, statens järnvägar inte ge sig in på något sådant. Jag finner kommunikationsministerns svar hoppfullt.
Herr talman! Jag kunde tänka mig det, att det var ett enskilt ärende som herr Sjöholm var ute efter. Detta ärende har varit föremål för förhandlingar mellan Hälsingborgs stad och statens järnvägar. Om dessa förhandlingar går i lås, kommer ärendet så småningom på sätt som sker vid markbytesfrågor att aktualiseras hos Kungl. Maj:t. Ännu ligger ärendet inte hos Kungl. Mai:t. Dels av principiella skäl, eftersom det gäller ett enskilt ärende, dels av praktiska skäl, eftersom ärendet inte existerar hos Kungl. Maj:t, kan jag inte diskutera detsamma.
Herr talman! Jag fordrar inte att kommunikationsministern skall lägga sig i inre hamnen i Hälsingborg — särskilt inte så här tidigt på året. Jag anser emellertid att hans principiella anslutning till uppfattningen, att statens järnvägar skall ta hänsyn till miljöpolitiska intressen, är värdefull.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag anser att det föreligger skäl till ändring i instruktionerna för statens avtalsverk avseende fastställandet av termin intill vilken exempelvis de s.k. fördelningsförhandlingarna för statstjänarna bör vara avslutade. Varken instruktionen för statens avtalsverk eller något annat Kungl. Maj:ts beslut innehåller bestämmelser om tidsramar för avtalsverkets förhandlingsarbete. Jag avser ej heller att föreslå att några sådana bestämmelser meddelas. Den tid en förhandling behöver ta måste parterna på ömse sidor av förhandlingsbordet avgöra.
Herr talman! Jag har blivit ombedd att ta emot det svar som civilministern nu har lämnat, eftersom fru Ryding som ställt frågan är förhindrad att närvara vid denna frågestund. Samtidigt som jag framför ett tack från oss båda för svaret på frågan, beklagar jag att civilministern är så negativ i sitt svar och anser att något behov av förändringar i detta fall icke föreligger. Ändå rör det sig om närmare en halv miljon löntagare, varav 300 000 statstjänare — i stor utsträckning i låglönegrupper — som ännu inte erhållit någon lönejustering, trots att överenskommelse härom träffades redan förra året. Irritationen bland alla dessa människor är ett resultat av uppenbara missförhållanden, och civilministern har säkerligen inte kunnat undgå att uppmärksamma denna irritation. Inte heller har de opinionsyttringar som förekommit i pressen kunnat undgå civilministern. Trots att vi snart är framme i juni månad har alltså statstjänarna inte erhållit de lönejusteringar varom Överenskommelse träffades förra året — vare sig de generella tilläggen eller löneglidningsprocenten. Dessa tillägg skall utbetalas från den 1 januari i år, givetvis efier förhandlingar, vilka enligt förra årets uppgörelse skall ske under fredsplikt. Omdömet i pressen är såväl »fiasko» som »skandal». Statsrådet säger i sitt svar att varken instruktionen för statens avtalsverk eller något annat Kungl. Maj:ts beslut innehåller bestämmelser om tidsramar för avtalsverkets förhandlingsarbete och att han inte heller avser att föreslå att några sådana bestämmelser meddelas. Den tid som en förhandling bör ta måste parterna på ömse sidor om förhandlingsbordet avgöra. Självklart skall inte utomstående lägga sig i parternas förhandlingar. Frågan är dock om det inte föreligger skäl till en ändring i instruktionerna för statens avtalsverk så, att viss tid anges inom vilken exempelvis fördelningsförhandlingarna för statstjänarna skall vara avslutade. Efter vad som har inträffat i år måste någon annan form för förhandlingar skapas i framtiden. Jag frågar därför civilministern om vad som har inträffat i år ändå inte borde föranleda civilministern att framlägga förslag till nytt reglemente för avtalsverket. Civilminister Gustafsson, själv gammal fackföreningsman och förhandlare framför allt under många år som bas för Stockholms metallarbetarefackförening, måste väl ändå hålla med om att förhållandena på detta område blivit hart när olidliga för en halv miljon löntagare, varav 300 000 är statstjänstemän och omkring 200 000 kommunalanställda, vilka är beroende av uppgörelsen med statstjänarna.

Herr talman! Herr Lorentzon menade att jag ställde mig negativ till detta initiativ, om man nu skall kalla det så, att fastställa tidsramar för förhandlingar. Jag undrar hur herr Lorentzon eller någon annan skulle uppfatta det om jag skulle sätta mig ned och diktera att förhandlingarna skall vara avslutade inom en viss tid. Låt oss då föreställa oss att parterna när denna tidsperiod gått ut inte är överens. Vad skall man göra i det läget? Skall jag fortsätta diktatet och säga att nu gör vi så och så? Vart tar då, herr Lorentzon, den fria förhandlingsrätten vägen? Herr Lorentzon hänvisade till den opinion som kommit till uttryck i pressen. Jag skall inte kommentera det i någon större utsträckning. Det är i och för sig riktigt att ramöverenskommelsen träffades förra året. Denna ramöverenskommelse innehåller regler för hur ökningarna för 1967 skall räknas fram. Först och främst är man då beroende av en någorlunda tillförlitlig statistik både när det gäller löneutvecklingen på det statliga området och löneutvecklingen på andra avtalsområden, med vilka man skall göra jämförelser. Att få fram den statistiken i sådan tid att man skulle kunna vara klar med dessa förhandlingar redan vid årsskiftet är omöjligt. När det sedan tillkommer att parterna har olika mening om hur den överenskommelse man träffade i fjol skall tolkas, så är det kanske inte i och för sig så märkvärdigt att förhandlingarna drar ut på tiden. Jag kan tilllägga att det i år kanske varit speciellt besvärligt; under den tid då man skulle föra fördelningsförhandlingarna har man — det har gällt både avtalsverket och organisationerna — haft inte mindre än ett tjugutal s.k. AB-förhandlingar. Det har alltså gällt omorganisationer som det sedan skulle skrivas proposition på, och denna proposition föreläggas riksdagen inom en viss tid. Detta har också medfört att förhandlingarna förskjutits i tiden. Jag har — jag vidhåller det — ingen avsikt att i detta fall ändra instruktionen för avtalsverket eller utfärda några bestämmelser som på något sätt skulle binda parterna till någon bestämd tidsram.
Herr talman! Jag beklagar att civilministern inte kan ge ett positivt svar på min fråga, om inte vad som har inträffat borde föranleda civilministern att framlägga förslag till nytt reglemente för avtalsverket för kommande förhandlingar. Min fråga är faktiskt inspirerad av vad som har inträffat. Jag skulle vilja citera vad exempelvis LO:s tidning Aftonbladet skrev den 20 denna månad: »Statens avtalsverk har sannerligen gjort en rad märkliga manövrer under förhandlingarna med statstjänstemännens organisationer. Enligt den treårsuppgörelse som riksdagen godkände i fjol skulle ramen för statstjänstemännens löneökningar vara sju procent i år. Men Avtalsverket vill bara gå med på fem procent i generella tillägg och en procent för B och C-listorna. För handlingarna förs under fredsplikt, d.v.s. ingen part får utlösa konfliktåtgärder. Men detta har inte hindrat avtalsverket från att ta till bryska metoder. Om inte personalorganisationerna säger ja till fem procent hotar avtalsverket med att de retroaktiva lönepåslagen kommer att innehållas till efter höstriksdagens slut. Detta hot kan inte bedömas annat än som ett rent övergrepp mot organisationerna. Åtgärder som avtalsverket har vidtagit i ett fall som detta bör vidtagas under de stora löneuppgörelserna, när bägge parter har full aktionsfrihet. Dessutom är det inte rimligt att avtalsverket, som nu skett, riktar sina åtgärder mot låglönegrupper.» Detta var bl.a. vad LO-tidningen Aftonbladet skrev för endast några dagar sedan. Detta ledarstick andas verklig oro över avtalsverkets uppträdande och de konsekvenser ett dylikt handlande kan föra med sig. Inte populariserar detta handlande vare sig statliga företagsformer eller staten som arbetsgivare. I botten ligger tydligen en oro hos Aftonbladet över den för regeringspartiet ogynnsamma effekten av avtalsverkets agerande med hänsyn till nästa års val. Jag kan förstå den oron. Tyvärr tycks inte civilministern ha detta klart för sig.

Herr talman! Jag skall inte närmare kommentera herr Lorentzons senaste anförande. Förhandlingarna befinner sig i ett känsligt skede, och jag tror inte jag gör någon av parterna någon tjänst med att ge mig in på någon ingående diskussion om vad anledningen är till det läge man har kommit i och hur man på olika håll beräknar löneutfallet för 1967. Sedan må det stå herr Lorentzon fritt att ta intryck av vad som skrivs i tid ningspressen och svära på alla uppgifter därifrån. Vad beträffar själva förhandlingsordningen har jag tillsatt en översyn av detta problem. Jag kan villigt erkänna att det kan finnas anledning att se över den förhandlingsordning som vi nu har, men det är någonting annat än att fastställa tidsramar för förhandlingarna.
Herr talman! Jag är tacksam för vad civilministern nu meddelade. Det understryker ytterligare att den fråga jag ställde är berättigad och att civilministern är klar över att de förhållanden som nu råder inte kan få fortsätta länge till. De rådande förhållandena eller rättare sagt missförhållandena kräver enligt min uppfattning nya instruktioner för statens avtalsverk. Staten bör enligt min uppfattning framstå som mönsterarbetsgivare. Som förhållandena nu är görs staten som arbetsgivare än mera impopulär än vad den tidigare varit, och detta framför allt inom statstjänarnas låglönegrupper.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat om jag ämnar vidta några åtgärder 1 syfte att öka resurserna för den utvecklingspsykologiska forskningen rörande förskoleålderns psykologi och pedagogik, vars resultat påverkar utformningen av barnstugeverksamheten. Familjeberedningen har i sitt för ett par månader sedan avlämnade slutbetänkande behandlat frågan om en utbyggnad av den beteendevetenskapliga forskningen om barn i förskoleåldern. Därvid har beredningen föreslagit, att barnpsykologiska forskningsinstitutet vid lärarhögskolan i Stockholm skall ges ökade resurser för att intensifiera sin forskning rörande utvecklingsoch mognadsförlopp under de tidiga barnaåren och den pedagogiska tillämpningen av de rön som görs. Beredningen har framhållit, att denna forskning bör kunna ge värdefull vägledning vid uppläggningen av arbetet inom barnstugorna. Bland familjeberedningens förslag ingår inrättandet av en försöksbarnstuga i anslutning till det nämnda forskningsinstitutet. Familjeberedningens betänkande remissbehandlas för närvarande. När remissbehandlingen avslutats, kommer de av beredningen framlagda förslagen att i vanlig ordning prövas av regeringen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det hade varit roligt om jag hade fått höra några av statsrådets egna synpunkter på frågan. Orsaken till att jag ställde denna fråga var nämligen att någonting måste göras innan det nya budgetförslaget utarbetas. I vårt land finns bara denna institution med en verksamhet som är koncentrerad på detta slag av forskning. I lärarhögskolans petita förra året togs barnpsykologiska institutionens förslag upp sist på listan, och Sö berörde det över huvud taget inte i sin skrivning. Givetvis hade jag kunnat ställa frågan till statsrådet Edenman som departementschef, men jag tror att statsrådet Odhnoff i högre grad förstår mina synpunkter på angelägenheten av att den utvecklingspsykologiska forskningen får medel att bedriva en tillfredsställande verksamhet. Då statsrådet i sin egen forskning har sysslat med undersökningar om olika betingelser för växande plantor, tror jag att vi båda kan enas om — såsom också framgår av beredningens betänkande — att det är betydelsefullt att sådana undersökningar kommer till stånd även beträffande barnens utveckling. Betingelserna för uppväxandet kommer att förändras alltmer. Jag syftar på att det blir allt vanligare att barn tillbringar en större del av sin uppväxttid utanför hemmet. Frågan har i hög grad aktualiserats tidsmässigt efter vad som framgår av långtidsbudgeten i propositionen nr 125. Man räknar nämligen med att bygga ut 10 000—12 000 daghemsplatser fram till budgetåret 1967/68 och därefter 5000 platser per år. Ordet platser låter mycket teoretiskt. Men i detta fall betyder varje plats ett barn, en levande människa, och jag är övertygad om nödvändigheten av att direkta forskningsresultat ligger till grund för utbyggnaden av denna verksamhet. Det pågår redan i dag forskning på detta område på barnpsykologiska institutionen. Man bedriver undersökningar över emotionella störningar hos förskolebarnen och över beteendestörningarnas pedagogik. Emellertid försämras möjligheterna för forskningsinstitutionen kontinuerligt. Personalen inskränks, och de som sysslar med den direkta forskningen får ägna en stor del av sin tid åt att svara i telefon och sköta rena rutinarbeten. Våren 1965 sökte institutionen medel från skolöverstyrelsen för utförande av ett projekt rörande små barns beteenden, men denna ansökan beviljades inte. Statens råd för samhällsforskning ansåg det inte ens lönt att inbjuda representanter för institutionen till en konferens för diskussion över de utvecklingslinjer som kan skönjas inom olika delområden av den pedagogiska forskningen. Jag hoppas att vad statsrådet säger i sista meningen av sitt svar, att denna fråga kommer att i vanlig ordning prövas av regeringen, innebär att statsrådet personligen medverkar till att den prövningen blir positiv. Den kontinuerliga försvagningen av verksamheten vid barnpsykologiska institutionen kommer nämligen att minska institutionens möjligheter att fullgöra de forskningsuppdrag som föreslås i statsrådets svar.

Herr talman! Herr Hedin har frågat vilka åtgärder socialministern avser vidta för att få ned det stigande antalet rymningar från vissa ungdomsvårdsskolor. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Antalet rymningar vid ungdomsvårdsskolorna har ökat under de senaste åren. Ökningen kan huvudsakligen hänföras till skolhemmen och vissa yrkesskolor för flickor. Däremot har rymningsfrekvensen varit relativt konstant vid den största sektorn inom organisationen, yrkesskolorna för pojkar. Den ökade rymningsfrekvensen hänför sig främst till yngre elever. Flertalet rymningar sker under elevernas fritid och nattetid. För att motverka rymningarna tillgrips vissa disciplinära åtgärder. Samtidigt görs övervakningen av eleverna mer intensiv. Överflyttning av elever till andra skolor företas också i vissa fall. Den största betydelsen på längre sikt har dock de åtgärder som pågår och planeras för upprustning av anstaltssystemet. Sålunda koncentreras det mer svårbehandlade klientelet till vissa skolor som förses med särskilda sjukoch behandlingsavdelningar. Kvarvarande större elevavdelningar kommer successivt att ersättas med mindre enheter. Betydande förstärkning av personalen vid skolorna sker under innevarande och nästa budgetår. Pågående kartläggning av klientelet och försöksverksamhet vid en skola väntas ge värdefulla uppslag om effektivare vårdmetoder.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet fru Odhnoff för svaret på min fråga. Om jag förstår det rätt avser statsrådet med sista delen av svaret den s.k. lilla gruppens princip, och det tror jag också för framtiden är en riktig åtgärd som kan medföra förbättringar. Men jag vill ändå efterlysa mera konkreta och omedelbara åtgärder för att få förbättringar av de förhållanden som nu är mycket besvärande. Hittills vidtagna åtgärder är uppenbarligen inte tillräckliga eller tillräckligt effektiva. Statsrådet talar om vissa disciplinära åtgärder. Jag vill fråga: Vilka? Personalfrågan är en mycket avgörande punkt. Brist på tillsyn torde vara en väsentlig orsak till förhållandena. Statsrådet talar om betydande förstärkningar. För nästa budgetår är det 60 tjänster; socialstyrelsen begärde 155. Vi får en arbetstidsförkortning 1 januari 1968. Blir det verkligen, sett mot den bak grunden, några egentliga förstärkningar att tala om? Och är inte, statsrådet, oberoende av dessa förstärkningar, personalstyrkan på skolorna helt otillräcklig för närvarande? Det verkligt oroande är den höga rymningsfrekvensen på vissa anstalter, bl.a. Gudmundsgården i Kalmar, Östra Spång och Ryagården i Örkelljunga och Lövsta i Vagnhärad. På den sista skolan var det inte mindre än 421 rymningar förra året. Gudmundsgården tycks vara ännu värre med 25 elever och 104 rymningar till mitten av förra veckan under detta år. Det är inte underligt att polis och allmänhet, som är berörda här, är närmast förtvivlade. I spåren på rymningarna är det nästan alltid bilstölder, vild framfart med bilarna, inbrott, skadegörelse, ibland hot till livet. Det är fyra synpunkter som man kan lägga på den här frågan. Den första är allmänhetens säkerhet till egendom och också till liv, bl.a. skydd mot trafikfara. Den andra är de mycket stora påfrestningarna för polisen. Den tredje är de väsentliga kostnaderna för samhället och för enskilda. Den fjärde och viktigaste rör vården av ungdomarna. Varje rymning innebär ytterligare kriminalisering och kriminell identifiering av ungdomarna i stället för resocialisering. Tycker inte statsrådet som jag att de nuvarande förhållandena kan karakteriseras som klart otillfredsställande?

Herr talman! Rymningarna från ungdomsvårdsskolorna är ett allvarligt och svårbemästrat problem. Skolorna är avsedda att ge vård, inte straff. Den här vården syftar till att ge eleverna bättre möjligheter till anpassning i samhället, till resocialisering. Och därvidlag är öppna vårdformer nödvändigt. Men så länge vi tillämpar nuvarande öppna vårdformer kan rymningar inte undvikas. Bästa sättet att motverka rym ningarna måste väl vara att höja vårdens kvalitet. Några speciella siffror togs upp beträffande Gudmundsgården. Jag har besökt den och talat med rektorn där. Hans uppfattning var att det ökade antalet rymningar berodde på att man under vintern fått motta så många nya elever. Man hade haft stor omsättning bland eleverna och därigenom inte fått den stabilitet man brukade ha på skolan. Lövstaskolan hade under de fyra första månaderna i år ungefär 10 procent fler rymningar vid skolhemmet och yrkesskolan. Där lades den största avdelningen på yrkesskolesidan ned i slutet av 1966. Personalen vid denna avdelning har överförts till andra avdelningar inom skolan. Dessutom har personalen förstärkts med två assistenter, av vilka en skall syssla med elevernas fritidsverksamhet. Nya undervisningslokaler skall uppföras vid skolan och genom dessa åtgärder bör behandlingen också bli effektivare.
Herr talman! Jag är överens med statsrådet om att eleverna bör få vård och inte straff. Det kan dock diskuteras om det är ett humant sätt att behandla eleverna när de rymmer upp till 15 gånger per år. En polisman i nyköpingstrakten sade härförleden: »Det är knappast lönt att spana efter lövstarymmare under nuvarande förhållanden. Vi hinner knappt återföra dem till Lövsta förrän de befinner sig på fri fot igen. Med de stora möjligheterna för eleverna att rymma så är det en ganska otacksam uppgift att hålla spaningar i gång efter dem dygnet runt, vilket vi ofta tvingas till.» Ser man på rymningsstatistiken är det fantastiskt hur ofta de rymmer, ibland omedelbart efter att ha blivit återförda. En elev rymde 14 gånger förra året och 9 gånger fram till den 9 maj i år. Han rymde 16 1, 7 2, 19/2 o. s. v. Detta kan inte innebära god vård utan tvärtom: eleverna sjunker djupare ned i kriminalitet. Detta tycker jag är allvarligt. Jag är glad för de åtgärder statsrådet sist nämnde och jag hoppas att de kan medföra någon förbättring. Det är naturligtvis i hög grad en personalfråga. Jag skulle vilja råda statsrådet att försöka beräkna de stora kostnader rymningarna orsakar och visa upp resultatet för finansminister Sträng. Då kanske vi kan få betydligt större personalökningar än hittills.
Herr talman! Jag vill understryka att den ökade rymningsfrekvensen gäller för skolhem där vi har de yngsta eleverna. Ser vi på statistiken för yrkesskolor för pojkar finner vi under året 1966—1967 en ökning av antalet rymningar med 5 för sammanlagt något över 500 intagna elever. Beträffande skolhemmen för pojkar och yrkesskolorna för flickor är ökningarna betydande. Det torde framgå av min redogörelse att omfattande åtgärder vidtas och dessa planeras öka i omfattning. Det är min förhoppning att dessa åtgärder skall bidra till att bättre anpassa eleverna i skolorna och till att minska rymningsfrekvensen.

Herr talman! Herr Krönmark har frågat socialministern, om han anser det förenligt med barnavårdslagens regler att barn, som omhändertagits för samhällsvård, placeras i fosterhem i annat land. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Eftersom frågan avser tolkningen av gällande lag, anser jag mig inte böra göra något uttalande.

Herr talman! Statsrådet fru Odhnoff har formellt riktigt avstått från att besvara min fråga. Detta gör det formellt omöjligt också för mig att enligt vad som är vanligt tacka för svaret. Jag tvingas i alla fall, herr talman, att helt kort framföra några synpunkter. Kvantitativt sett är detta inte något stort problem, men eftersom jag har kontaktats i ett ganska upprörande fall, vet jag att problemet existerar. Det gäller i första hand placering i nordiska grannländer av barn, som är omhändertagna för samhällsvård. Rent principiellt kan jag säga att jag när det gäller adoption till våra nordiska grannländer inte har någonting att erinra. Men i ett fall då man tänker sig att samhället bara under en viss tidsperiod skall omhändertaga vårdnaden av ett barn är det ur många synpunkter olämpligt att placera barnet i ett annat land. Barnet tillägnar sig där ett annat språk, och när det efter vissa svårigheter återkommer till sitt eget land, uppstår vissa anpassningsproblem. Det är, enligt min mening, ett rättssäkerhetsintresse att barn med svenskt medborgarskap inte utan lagligt stöd, t.ex. genom konventioner, skall få placeras i fosterhem utomlands genom beslut av svensk myndighet. Jag förmodar att lagstiftarna på den tid de fastställde nuvarande barnavårdslag inte förutsåg de problem som kunde uppkomma, men jag tror å andra sidan inte att dessa är så stora att det finns någon anledning att göra någon egentlig lagändring. Det borde räcka med ett uttalande om att barnavårdsnämn derna skall behandla sådana här frågor i en utomordentligt restriktiv anda. Att det kan finnas vissa fall där man måste göra avsteg har jag full förståelse för. Jag skulle därför med tillfredsställelse hälsa om statsrådet — utan att försöka tolka barnavårdslagens bestämmelser, ty dem kan vi lämna utanför — ville uttala en mening i fråga om lämpligheten att utomlands placera barn omhändertagna för samhällsvård.

Herr talman! Herr Nelander har interpellerat mig om tre frågor som rör de tidigare studielånen samt de nuvarande studiemedlen enligt studiemedelsförordningen.

På herr Nelanders första fråga kan jag svara, att centrala studiehjälpsnämnden beslutat ändra anvisningarna till kreditanstalterna så att uppskov med amortering på studielån alltid skall kunna medges intill utgången av andra året efter det år studiemedel sista gången uppbars. Enligt hittills gällande anvisningar har låntagaren normalt haft rätt till ett års uppskov. För att uppskov skall kunna meddelas fordras enligt de nya anvisningarna endast att låntagare, som önskar "uppskov med amortering enligt nämnda regel, hos kreditanstalten uppvisar sin senaste studiemedelsavi. Reglerna överensstämmer med de bestämmelser som gäller för studiemedelsavgifter och innebär, att uppskovet blir 2—2!/> år beroende av om studierna avslutats under våreller hösttermin. Jag anser att dessa regler tillgodoser skäliga krav från låntagarnas sida och är därför, av skäl som jag senare skall precisera i svaret på herr Nelanders tredje fråga, inte beredd att medverka till ytterligare generell amorteringsfrihet för studielånen. Jag vill erinra om att låntagare, som har särskilda skäl för ytterligare amorteringsfrihet, kan få detta antingen efter beslut av kreditanstalten, i vissa fall postbanken, eller efter prövning och beslut av centrala studiehjälpsnämnden. På herr Nelanders andra fråga vill jag svara, att administrativa skäl talar mot införandet av sådana regler som herr Nelander efterlyser. Dessa skulle nämligen medföra, att man fick ålägga studiemedelsnämnderna att i samband med beviljande av studiemedel i tusentals ärenden även meddela kreditanstalten för studielån att studiemedel beviljats. Jag är därför inte beredd att vidta åtgärder i den riktning som herr Nelander önskar. Vad som nu fordras för att amorteringsfrihet skall medges under studietiden är att den studerande lämnar studieintyg till kreditanstalten. Studieintyg av lärare måste ändå alltid anskaffas av den som utkvitterar studiemedel. De nuvarande reglerna kan inte anses särskilt betungande för låntagarna. När det gäller den tredje frågan vill jag erinra om att riksdagen beslutat att återbetalning av studiemedel skall påbörjas två år efter studiernas avslutande. Dessa bestämmelser har ännu inte tillämpats, varför det inte finns grund att nu ta upp frågan till omprövning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Svaret, i varje fall på min första fråga, vill jag beteckna som positivt. Det är glädjande att centrala studiehjälpsnämnden nu har ändrat sina anvisningar. Det gjordes enligt uppgift den 11 maj, alltså ett par dagar efter det att jag hade framställt min interpellation. De som tidigare har uppburit räntefritt studielån eller garantilån till studerande och därvid varit tvingade att återbetala dessa lån tre år efter det att det sista lånet erhållits kan nu, om de alltjämt bedriver studier, få uppskov med den första amorteringen till två år efter det att studierna avslutats. Det betyder att den princip som gäller för återbetalning av studiemedel alltid skall vara vägledande. Det är i sammanhanget också värdefullt att det blir känt att låntagare som har särskilda skäl för ytterligare amorteringsanstånd kan få detta, antingen efter beslut av kreditanstalten, i vissa fall postbanken, eller efter prövning och beslut av centrala studiehjälpsnämnden. Omedelbart efter studiernas slut, när examen är avlagd, är påfrestningarna på ekonomin svårast. Som jag har påpekat i min interpellation ställer flyttnings-, bosättningsoch andra engångskostnader stora krav på ofta ganska blygsamma begynnelselöner. Därmed är jag inne på min tredje fråga, om den återbetalningsfria tiden vid amortering av studiemedel kan förlängas från nu gällande två år till tre år efter studiernas slut. Statsrådet ställer sig av svaret att döma inte helt avvisande till en sådan tanke. Han säger att riksdagen har beslutat om en tvåårsregel — det är sant — och att den ännu inte har tillämpats — det är också riktigt. Därför anser sig statsrådet inte nu kunna ta upp frågan till omprövning. Jag vill endast erinra om att den återbetalningsfria tiden vid räntefria studielån och garantilån till studerande tidigare var tre år, varför dagens studerande i detta avseende har kommit i ett något sämre läge än sina äldre kamrater. Likaså anser jag att de fördyrade levnadsomkostnaderna i samband med bosättning och det första förvärvsarbetet med de relativt blygsamma löner som det då är fråga om utgör omständigheter som kan leda till en omprövning av bestämmelserna till förmån för en förlängning av den amorteringsfria tiden. Jag hoppas att statsrådet vill ha sin uppmärksamhet riktad på dessa problem och följa utvecklingen på detta område. Det kan alltså finnas anledning att senare återkomma till frågan. Jag har velat ta upp den redan nu, eftersom bestämmelserna inom en snar framtid kommer att tillämpas för första gången och det då kan uppstå en viss irritation bland de studerande. Att hittills inga klagomål har förekommit kan bero på att ännu ingen har upplevt bestämmelsernas praktiska tillämpning. Min andra fråga gällde om statsrådet är beredd att vidta sådana åtgärder att studerande, som uppbär studiemedel, utan särskild ansökan kan få första amorteringen på uppburna studielån framflyttad. På den punkten får jag beskedet att administrativa skäl talar mot införandet av sådana regler. Jag är inte helt övertygad om att det är fallet. Antalet studerande som nu uppbär studiemedel och tidigare uppburit studielån av olika slag är i avtagande, varför det knappast kan röra sig om -— som det heter 1 interpellationssvaret — »tusentals ärenden». Det torde inte vara svårt för centrala studiehjälpsnämnden att lägga upp en rutin, som enkelt administrerar detta problem. Visserligen kan det hävdas att denna fråga inte är av någon större betydelse, men från de studerandes sida har man ansett systemet vara onödigt tungrott. Det måste dock vara en vinst, om en eller ett par tjänstemän på centrala studiehjälpsnämnden finge handlägga dessa frågor i stället för att varje berörd studerande skall behöva uppsöka respektive kreditanstalt och där uppvisa sitt studieintyg. Med det anförda vill jag, herr talman, än en gång tacka statsrådet Edenman för svaret på mina frågor.
Herr talman! På en punkt tror jag att herr Nelander har fel i sin argumentering, nämligen när han gör gällande att dagens studenter har råkat i ett sämre läge därför att amorteringen skall börja två år efter studiernas upphörande. Till denna regel kommer, herr Nelan der, att studenten börjar amortera två år efter studiernas upphörande endast under den förutsättningen att han har amorteringsförmåga. Han är dessutom skyddad av lagstiftningen om att han måste ha en viss minimiinkomst; jag tror, herr talman, att riksdagen beslutade om en summa på 14 000—15 000 kronor om året. Försörjningsbördan får inte vara överväldigande, sjukdom får inte förekomma o.s.v. En person som misslyckas — tyvärr gör många det, kanske på grund av arbetslöshet eller sjukdom — är ur bilden. Allt detta är alltså inbyggt i systemet. Det är den normale studenten som når en normal inkomst som skall börja amortera efter två år.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat socialministern om han är beredd att lämna en redogörelse för resultatet av vården vid ungdomsvårdsskolorna och vården utom skola. Vidare har herr Gustavsson frågat om socialministern anser att det finns tillfredsställande underlag för bedömning av resultatet av vården vid ungdomsvårdsskolorna eller om han avser att starta forskning om vårdoch behandlingsmetoderna vid nämnda skolor. Slutligen har herr Gustavsson frågat när socialministern ämnar föreslå åtgärder med anledning av det betänkande, » Vård utom skola av ungdomsvårdsskoleelever», som avlämnades i juni 1966. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Vårdmetoder och vårdresultat vid ungdomsvårdsskolorna har länge diskuterats. För att den framtida utform ningen av detta vårdområde skall kunna rätt bedömas måste vi skaffa oss ökade kunskaper och informationer om verksamheten och dess resultat. De olika problemen på vårdområdet bör i ökad utsträckning angripas av forskningen. Flera undersökningar har företagits, andra pågår eller planeras. Kartläggningar av skolornas klientel görs i olika sammanhang. Socialstyrelsen utför sålunda en undersökning av de elever som inskrivits vid skolorna under år 1964 och som observerats minst ett halvt år. En första etapp av undersökningen är färdig, och en andra etapp beräknas bli slutförd i höst. Vidare har styrelsen nyligen gjort en undersökning av narkotikamissbruk bland ungdomsvårdsskoleeleverna. Inom socialdepartementet har ett omfattande förberedelsearbete utförts för att också från andra utgångspunkter få till stånd en bredare kartläggning av ungdomsvårdens klientel m.m. En särskild försöksverksamhet har igångsatts vid Ryagårdens yrkesskola i början av detta år. Nya arbetsmetoder och behandlingsformer prövas därvid bl.a. med varierande personalinsatser i vårdarbetet. Effekten härav i vårdhänseende skall studeras. Särskild hänsyn skall härvid tas till elevernas sysselsättning och omhändertagande under fritiden. Vid Råby yrkesskola har ett samarbete inletts med forskningsavdelningen vid S:t Lars sjukhus. Ett visst samarbete planeras också med psykologiska och sociologiska institutionerna vid Lunds universitet. I socialstyrelsens regi pågår för närvarande en efterundersökning rörande 600 elever som under år 1962 utskrivits från ungdomsvårdsskolorna. Undersökningen avser att utröna i vilken utsträckning nämnda elever under de senaste 4—5 åren gjort sig skyldiga till sådan brottslighet som föranleder anteckning i kriminalregistret och till fylleriförseelser. Undersökningen beräknas bli slutförd inom några månader. Av min redogörelse torde framgå att ett omfattande undersökningsoch kartläggningsarbete pågår i syfte att belysa vårdarbetet vid skolorna och få kunskaper om dess effektivitet och uppslag till förbättringar. Någon definitiv ståndpunkt till uppläggningen på längre sikt av forskningsarbetet på detta område bör inte tas förrän de igångsatta undersökningarna och kartläggningarna slutförts. Redan nu vill jag dock uttala att det är angeläget att forskning på området sker i intimt samarbete mellan skolorna och olika vetenskapliga institutioner. Det är också angeläget att forskningen vid ungdomsvårdsskolorna inte bedrivs isolerad från andra områden av betydelse för barns och ungdoms anpassning till samhället. I årets statsverksproposition har chefen för socialdepartementet redovisat sitt ställningstagande till vissa förslag av 1961 års utredning om effektivare åtgärder för vård utom skola i ett av herr Gustavsson omnämnt betänkande. I betänkandet föreslås viss försöksverksamhet med medicinsk-psykologisk behandling av utom skola vårdade elever. Det övervägs för närvarande att anordna dylik försöksverksamhet i anslutning till den psykiska barnaoch ungdomsvården. Denna fråga är inte av den natur att den behöver underställas riksdagen. Utredningen föreslog också vissa åtgärder för att effektivisera Öövervakarinstitutet. Frågor angående övervakarna inom kriminalvården utreds för närvarande av särskilda sakkunniga inom justitiedepartementet. Denna utredning har enligt sina direktiv att överväga i vad mån de lösningar man stannar för i frågan om övervakning inom kriminalvården kan få tillämpning även inom nykterhetsvården samt inom barnaoch ungdomsvården. I denna fråga bör en för de tre vårdområdena samordnad lösning eftersträvas. När utredningen lagt fram sina förslag blir det därför anledning att återkomma till frågan om hur Öövervakarinstitutet på lämpligaste sätt skall kunna effektiviseras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet fru Odhnoff för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag framställt denna interpellation är att ungdomsvårdsskolornas verksamhet i olika sammanhang kommer upp till diskussion. Jag har den uppfattningen att vården vid dessa skolor per elev räknat är mycket dyr för samhället. Man frågar sig hurudan effektiviteten är, mätt i antalet återanpassade ungdomar. Jag har också hört sådana påståenden som att ungdomsvårdsskolorna är platser där brottsmetoder och narkotikamissbruk lärs ut. Att kostnaderna för ungdomsvårdsskoleverksamheten är stora framgår av det anslag som riksdagen på departementschefens förslag fattat beslut om för nästa budgetår, nämligen i runt tal 40 miljoner kronor, varav cirka 35 miljoner kronor går till ungdomsvårdsskolorna. Antalet inskrivna elever på anstalt var år 1966 omkring 880, medan personalen vid ungdomsvårdsskolorna uppgick till 809 personer. Därtill kommer enligt riksdagens beslut 60 nya tjänster. Frågan är då vilket resultat som uppnås av denna vård och hur många utskrivna elever som under årens lopp återanpassats till samhället. Detta har vi ingen vetskap om, eftersom vi inte fått någon redovisning. Jag anser det vara en helt legitim begäran att få veta något om detta när vi skall besluta om anslagen. Det är också angeläget att få ett klarläggande beträffande påståendena att vid ungdomsvårdsskolorna brottsmetoder och narkotikamissbruk lärs ut. Det var bl.a. dessa omständigheter som motiverade min interpellation. I svaret säger nu statsrådet fru Odhnoff: »För att den framtida utform ningen av detta vårdområde skall kunna. rätt bedömas måste vi skaffa oss ökade kunskaper och informationer om verksamheten och dess resultat.» I det avseendet är vi helt överens. Jag vill inte direkt kritisera statsrådet Odhnoff som är ny i gamet. Det är emellertid mycket blygsamma åtgärder som hittills vidtagits av svaret att döma. Statsrådet redovisade en del av de undersökningar som igångsatts och framhöll att flera undersökningar har företagits, medan andra pågår eller planeras. Vad statsrådet avser är väl en undersökning av ungdomar som är inskrivna vid skolorna under 1964 och observerats under minst ett halvår. Jag vill understryka värdet av att man får klarhet om elevernas bakgrund. Statsrådet Odhnoff säger ju att flera undersökningar företagits. Det är emellertid nyssnämnda undersökning och en undersökning om narkotikamissbruket bland elever som inskrevs 1964 som man slutfört en första etapp av. Det gäller alltså ungdomarna vid skolorna, men det sägs ingenting om undersökningarnas resultat i svaret. Om undersökningarna är slutförda, så hade det varit angeläget att man fått del av undersökningarnas resultat i statsrådets svar. Det sägs också i svaret att en försöksverksamhet har igångsatts vid Ryagårdens yrkesskola i början av detta år. Jag framställde interpellationen, om jag inte missminner mig, den 7 februari. En hel del har alltså hunnit komma i gång sedan dess. Faktum kvarstår emellertid att vi i realiteten inte vet vad ungdomsvårdsskolornas verksamhet leder till. Vi vet ingenting om hur det har gått för dessa ungdomar som under årens lopp har skrivits ut från ungdomsvårdsskolorna. Hur har de lyckats anpassa sig i arbetet, i kamratkretsen 0. s. v.2 Något sådant besked som jag efterlyste i min interpellation har jag inte fått, och jag förstår att det inte går att lämna ett dylikt besked. är det i alla fall inte en oerhört stor brist att vi år efter år driver en verksamhet, dyr för samhället, utan att veta vart den leder? Statsrådet säger att det pågår en undersökning beträffande 600 elever som under 1962 utskrevs från ungdomsvårdsskola. Jag hoppas att denna undersökning snart skall resultera i ett material, så att vi får några fakta att bygga vidare åtgärder på och inte skall behöva famla i blindo som vi i dag tycks göra på detta viktiga område. Ändå ifrågasätter jag, om inte denna utredning blir alltför snäv om den, såsom förutsätts i svaret, skall bedrivas endast för att utröna i vilken utsträckning nämnda elever under de senaste fyra å fem åren gjort sig skyldiga till sådan brottslighet som föranlett anteckning i kriminalregistret och till fylleriförseelse. Man bör väl även veta hur de har lyckats med exempelvis utbildning, i arbetet och i kamratkretsen — över huvud taget med anpassningen till en normal livsföring. Beträffande min fråga om resultatet av vården utom skola sägs det heller ingenting. Det är dock att märka att denna vårdform omfattar ett lika stort antal ungdomar som antalet elever på skola. Om det fortsatta arbetet säger statsrådet, att någon definitiv ståndpunkt inte kan tas förrän de omnämnda undersökningarna är klara. Nog hade det väl i alla fall varit möjligt att hinna med mera på detta område. år 1964 framlade ju utredningen om forskning rörande vårdoch behandlingsmetoder vid ungdomsvårdsskolorna sitt betänkande. Det innehåller ju förslag som borde ha varit förverkligade. Förra året lade en annan utredning som också nämnts i svaret fram sitt betänkande, vari framställdes många goda förslag angående den viktiga vården utom skola och om eftervården. Den tog också upp den viktiga övervakarfrågan. Det enda som sägs i statsrådets svar härom är att dylik försöksverksamhet övervägs. Det skulle vara intressant att få veta när den kommer att sättas i gång. Beträffande övervakarorganisationen framhöll socialministern i statsverkspropositionen och nu statsrådet Odhnoff att man måste invänta vad justitiedepartementets egen utredning på detta område kommer fram till. Visst är det viktigt med samordning mellan de tre vårdformer som avser nykterhetsarbete, ungdomsverksamhet och åtgärder mot kriminalitet, men det går inte att dröja hur länge som helst och det skulle vara tacknämligt att få veta när justitiedepartementets utredning beräknas bli klar. Tror man verkligen inom socialdepartementet att övervakarorganisationen kan fungera med det nuvarande ynkliga arvodet på 25 kronor per månad? Utbildningen är kanske dessutom bristfällig och ofta är det fråga om många fall per övervakare. Jag anser att det snabbt måste göras någonting på det här området. Det räcker inte att hänvisa till pågående utredningar inom andra departement. I början av mitt anförande nämnde jag vissa siffror beträffande ungdomsvården. Ungdomsvårdsskolorna får cirka 35 miljoner kronor i anslag och har 800—900 elever vilket innebär en kostnad på ungefär 40 000 kronor per elev och år. I statsverkspropositionen talas det om att vården utom skolan — nettokostnaderna minskade med elevernas arbete — beräknas till 350 kronor per månad, alltså 4200 kronor per år. Det är angeläget att vi får klarhet om effekten av ungdomsvårdsskolornas arbete liksom om resultatet av vården utom skolan. Det är också angeläget att de krafter som på detta viktiga område vill göra insatser bereds möjlighet härtill. Jag vet inte vilken uppfattning man inom socialdepartementet har beträffande den avhandling som docent Börjesson framlade förra året. Jag har inte närmare tagit del av utredningen men läst om den i pressen. Jag har emellertid för mig att författaren kom fram till att ungdomar under 21 år återanpassats bättre genom vård utanför skolan. På grund av dessa undersökningar anser jag att det personliga tyckandet om vårdmetoderna, vilket dominerar den allmänna debatten, något skulle ha eliminerats. Men jag vet som sagt inte hur välgrundad denna uppfattning är, eftersom jag inte närmare har tagit del av utredningen utan bara läst om den i tidningarna. I alla fall tror jag att det är angeläget att vi på ett helt annat sätt rustar upp även vården utanför skolan och att vi försöker åstadkomma en effektivisering och framför allt att vi blir på det klara med vad verksamheten leder till. I de fall vi inte lyckas måste vi fråga oss vad vi skall göra för att nå bättre resultat. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Jag tror att vi skall anlägga humanitära och inte affärsmässiga synpunkter i detta fall. Vi eftersträvar också klarhet beträffande effekten av vidtagna åtgärder. Här utförs undersökningar av socialstyrelsen, vilka redovisats, och inom socialdepartementet förbereder vi en undersökning som syftar till en kartläggning av klientelet. Herr Gustavsson i Alvesta kritiserar undersökningen därför att den enligt hans uppfattning inte tränger tillräckligt djupt. Jag vill då fråga: Skall vi snart sagt varje år vända oss till den som skrivits ut från ungdomsvårdsskolan och ta reda på hur han har det, och skall vi gå till arbetsgivaren och fråga även honom? Så småningom bildar den som skrivits ut familj. Skall vi då verkligen störa honom med våra frågor? Under de senaste åren har forskarna i allt större omfattning intresserat sig för den missanpassade ungdomen — jag kan exempelvis peka på professor Sveris och doktor Jonssons arbeten. I det betänkande angående behandlingsforskningen vid ungdomsvårdsskolorna, som herr Gustavsson i Alvesta nämnde, föreslås att ett särskilt forskningsorgan för ungdomsvårdsskolorna skall inrättas vid Stockholms universitet. Bland remissinstanserna rådde delade meningar om detta forskningsarbetes organisation. Jag tror att man bör undvika att exklusivt bygga upp en forskningsorganisation för ungdomsvårdsskolorna och i stället angripa problemen på en bredare front, varvid man tar med även angränsande områden: den kommunala barnavården, den psykiska barnaoch ungdomsvården samt kriminalvården. För att främja en sådan forskning har det redan inletts ett samarbete mellan å ena sidan inrättningar för barnaoch ungdomsvården på vissa orter och å andra sidan närbelägna universitet och andra forskningsinstitutioner. Ett exempel härpå nämnde jag i mitt svar, nämligen det samarbete som äger rum mellan Råby yrkesskola och Lunds universitet. Beträffande Bengt Börjessons arbeten, som nämndes av herr Gustavsson, kan jag tala om att riksbankens jubileumsfond har beviljat ett betydande bidrag till ett rättssociologiskt-kriminologiskt behandlingsforskningsprogram, som Bengt Börjesson leder. Det projektet går bl.a. ut på att söka värdera effekten av ett behandlingsexperiment vid en anstalt för unga lagöverträdare. Vidare skall miljöterapin vid ett litet behandlingshem undersökas. Detta projekt innebär bl.a., enligt Bengt Börjesson, »en testning av en radikalt ny modell för behandlingsforskningen».